Herr talman! För ett par månader sedan flyttade regeringen över u-landsärendena helt och fullt till utrikesdepartementet. Därigenom accentuerades ytterligare att biståndsverksamheten är en aktiv del av den svenska utrikespolitiken. Denna effekt är enligt min mening en fördel. Jag yttrar mig därmed självfallet inte om den personliga maktkamp i kanslihuset som torde ha föregått beslutet. Men jag vill gärna, herr talman, uttala ett helhjärtat erkännan de av den engagerande pionjärinsats som förra statsrådet fru Lindström utfört som vår första biståndsminister. Jag tror att det är nyttigt för oss att se vår biståndsverksamhet från andra synpunkter än det dåliga samvetets. Vi känner medlidande med u-landsfolken, som förlamas av fattigdom, sjukdomar och svält. Vi kan inte undgå att bli upprörda över smutsen och eländet som gör det omöjligt för dem att leva i människovärdiga former. Vi kan inte heller underlåta att känna oss skyldiga att av medmänsklig solidaritet söka hjälpa u-ländernas människor till bättre förutsättningar för deras stund på jorden. Men vi har ingen anledning att känna oss belastade med någon skuldbörda. Vi skall därför inte se våra biståndsinsatser vare sig som avbetalningar på en skuld eller som botoffer. Vid sidan av de humanitära synpunkterna på u-landsbiståndet är det angeläget att bedöma de realpolitiska. Vi kan lättare göra det, om vi betraktar u-landsbiståndet som en del av vår utrikespolitik, vilket också poängterats i dagens regeringsdeklaration. Vår u-hjälp kan därigenom bidra till att skapa förståelse och sympati för västerländska demokratiska ideal och därmed strävandena efter fred i världen. Låt oss emellertid klart inse att vi inte på några få år kan åstadkomma underverk med våra biståndsinsatser. Det kommer att fordras årtionden av tålmodigt arbete för att nå ens synbara resultat i fråga om höjning av de stora massornas levnadsstandard. Vi kommer också att göra många misstag. Den byggnadstekniska skandalen med det nu aktuella skolbygget i Östpakistan är bara ett nytt exempel i raden hittills. Vi kommer också att få anledning att många gånger revidera våra planer allteftersom vi lär oss förstå att svensk pefektionism inte alltid passar u-ländernas befolkning.

Händelseutvecklingen i Tanzania under de senaste veckorna är ett exempel. Bara för några få år sedan bedömdes detta land som politiskt stabilt och därför väl lämpat för både svenska och nordiska insatser. Resultaten av vår biståndsverksamhet i Tanzania torde väl inte direkt ha skadats av den nationalisering eller om man så vill socialisering som president Nyerere nyligen proklamerat. Men inte är det ägnat att uppmuntra industriföretagen att göra de produktiva nyinvesteringar i Tanzania, som landet så väl behöver. Vi har också anledning att beklaga att åtminstone för tillfället den västerländska synen på demokrati och mänskliga samlevnadsformer tycks ha trängts undan av inflytanden från pekingkommunismen. Det vore beklagligt och framför allt farligt för freden i världen, om den hänsynslösa och mycket effektiva kineskommunistiska propagandan lyckades vinna ytterligare framgångar i u-länderna. Den våldsamma s.k. kulturrevolutionen i Kina har givit klara besked om både metoder och vildsinthet. Jag tror att det är angeläget att se USA:s engagemang i Vietnam mot bakgrunden av denna aggression och en för västerländskt synsätt helt oacceptabel samhällsfilosofi. Ingen vettig människa tycker om kriget. Allt vårt förnuft reagerar mot krigets meningslöshet och dess lidanden. Vi kan därför vara övertygade om att Förenta staterna inte offrar soldater och material i den väldiga omfattning som sker i Vietnam i erövringssyfte eller av äventyrslust. Vi kan vara överens om att det vore önskvärt att den amerikanska vakthållningen mot utbredningen av Kinas bruna kommunism kunde ske utan de lidanden som det brutala kriget medför för civilbefolkningen. Bombningarna bör alltså snarast bringas att upphöra.

Den gången, för 30 år sedan, tog man inte Hitler på allvar förrän det var för sent. År efter år varnade Churchill förgäves. I dag för Mao samma språk som Hitler och uttalar samma hotelser. Om Mao menar allvar — och det har vi ingen anledning att betvivla — utgör hans politik ett lika allvarligt hot mot världsfreden som Hitlers på sin tid. Det är väsentligt att vi alltid har detta i minne.

Herr talman! Jag lyssnade med stort intresse på herr Turessons anförande. Mot slutet av det sade han att den ungdom som nu opponerar sig mot vad som händer i Vietnam genom sin högljuddhet röjer sin brist på erfarenhet. Herr talman! Vad är det dessa ungdomar protesterar mot? Den svenska ungdomsgeneration som med, tror jag, överväldigande majoritet opponerar mot kriget i Vietnam protesterar mot mord på människor, protesterar mot det förhållandet att varje dag tusentals människor dödas. Jag tycker, herr Turesson, att vi som varit med litet längre skall dra oss för att kritisera ungdomen för denna protest med en hänvisning till att den därmed röjer sin brist på erfarenhet.

Utrikesutskottet har haft att behandla två motioner i vietnamfrågan vari med något olika motivering har krävts, att Sverige skall ompröva sin inställning till Nordvietnam i syfte att uppträda diplomatiska förbindelser och åstadkomma ett erkännande av Nordvietnam. Utskottet är inte berett att tillstyrka motionerna, och jag avstår från att fördjupa mig i motiveringen härför. Utrikesministern har tidigare i dag mycket utförligt redogjort för den svenska regeringens inställning till denna fråga, och utrikesutskottet delar enhälligt regeringens uppfattning. Vi har med den korthet som kännetecknar utskottets skrivningar sagt att i det ömtåliga läge som för närvarande råder kan misstolkningar uppstå, om vi nu fattar det beslut som motionärerna önskar. Det skulle kunna innebära en risk att vi i stället åstadkommer skada. Om vi vid något tillfälle skulle komma i det läget att vi kan medverka i en medlingsaktion, vill viinte genom att nu vidta någon åtgärd försämra våra möjligheter att göra en insats då. Herr talman! När jag nu deklarerat denna utrikesutskottets ovilja att i dag göra någonting eller rekommendera regeringen att vidta några åtgärder i vietnamfrågan, innebär det naturligtvis inte att jag inte för min personliga del känner otroligt varmt — på samma sätt som de ungdomar som jag tidigare talade om — för de folk som lider i Vietnam. Herr förste vice talmannen von Friesen varnade i sitt anförande för en alltför hög ljudd kritik av Förenta staterna och hänvisade till de kontakter som är så intima mellan många människor i vår land och den märkliga invandrarstaten på andra sidan Atlanten. Jag uppfattar också dessa kontakter som något värdefullt. För mig är dessa kontakter ett ytterligare skäl att brännmärka den orimliga politik som USA för i dag, en orimlig politik där man dödar människor i tiotusental och skapar ett elände utan gräns. Amerikanernas vilja att lyssna på denna kritik, herr talman, måste betraktas som ett prov på demokratiens styrka i det land, som herr talmannen för en stund sedan talade om. Jag vill också gärna passa på tillfället att i denna debatt understryka min egen anslutning till det förtroende för Förenta Nationerna som regeringsdeklarationen uttalar och som vi så ofta har uttalat från kammarens talarstol. När utrikesutskottet i-ehöstas'i Amerika studerade Förenta Nationernas arbete, fick jag emellertid det intrycket att det finns risk för att denna väldiga och viktiga organisation växer för mycket och att verksamheten på vissa områden riskerar att bli överorganiserad. Jag vill gärna ha uttalat min uppfattning att vårt lands regering och delegater i Förenta Nationerna bör undvika att medverka till att skapa fler nya FN-organ. Det är av största vikt att man försöker stabilisera och ge kraft åt de institutioner som redan existerar. Det vore, enligt min uppfattning, onödigt att skapa ytterligare organ där de i och för sig begränsade krafterna och resurserna splittras på alltför många områden. Regeringsdeklarationen hänvisar till att läget i Europa är mera avspänt nu än det varit på mycket lång tid. Jag tror att det är en riktig bedömning. Det kan också, om inte i dag så dock ganska snart, skapa jordmån för en ny dialog om tysklandsfrågan. Jag ser i den nya tyska regeringen en möjlighet att komma fram till meningsfulla sam tal om situationen i Tyskland. Det socialdemokratiska inslaget i den västtyska regeringen är för mig en garanti för en vilja att hitta en uppslagsända och att försöka finna möjlighet att angripa problemet. Vi kan inte under många år till acceptera att leva i en världsdel där vi har så små möjligheter att utnyttja den östtyska befolkningens stora kulturella och tekniska kunnande. Det kan inte vara rimligt att under alltför lång tid bibehålla en sådan märklig statsbildning i Europa, där människor som talar samma språk och som i så många fall är släkt med varandra inte har möjlighet att umgås på ett rimligt sätt. Antingen måste Tyskland enas eller två tyska stater med normala relationer till omvärlden och till varandra skapas. Hur det skall gå till måste det tyska folket självt få tillfälle att avgöra. Lika väl som jag tror att den nya tyska regeringen skapar större förutsättningar för samtal om tysklandsfrågan, tror jag också att den kan innebära en garanti för att man i Västtyskland vill ta ordentliga tag för att försöka förhindra att nynazismen växer fram. Vi blev väl alla chockerade, ärade kammarledamöter, när vi för några månader sedan upplevde en för oss alla oväntad styrka — även om den inte skall överdrivas — hos den nya nazismen. Många menade att ungdomsgenerationerna har fångats av dess nationella förkunnelse. Alla demokratiska krafter i Europa, men framför allt i Västtyskland, måste samla sig till en medveten strävan att förhindra att den nya nazismen växer sig stark eller får något inflytande. En lösning av tysklandsfrågan skulle enligt min mening underlättas, om man kunde utveckla dialogen mellan Östoch Västeuropa som nu så sakteliga har börjat. Inom Europarådet upplever jag det som en positiv händelse att de östeuropeiska staterna söker kontakt med de västeuropeiska medlemsstaterna i för: samlingen och utväxlar dokumentation. Kontakten är ännu så länge ganska obetydlig, men det finns tecken som tyder på ett allt intimare samarbete mellan länderna och mellan parlamentarikerna i östra och västra Europa. I fjolårets utrikesdebatt hade jag tillfälle att säga några ord om vikten av att de internationella organen blir kända bland Sveriges folk. Jag vädjade då till pressen och till andra massmedia att observera Europarådet någon gång. Sedan dess har de svenska tidningarna, liksom radion och televisionen, i betydande utsträckning följt med vad som hänt i den parlamentariska Europaförsamlingen. Jag vill gärna uttrycka min tillfredsställelse över detta. Det har kommit till min kännedom att Sveriges Radio även i fortsättningen avser att bevaka vad som händer i församlingen i Strassbourg. Det är även ett glädjande tecken — vilket jag inledningsvis sade — att den svenska opinionen börjar bli medveten om skeendena ute i världen. Vi som sitter i denna kammare och alla de som har möjlighet att skapa opinion i press och andra massmedia har en stor uppgift i att hålla opinionen informerad om det internationella skeendet för att medverka till att intresset för detta ökar. Kanske glömmer vi ibland i debatten kring våra egna problem att vi endast utgör en liten del av den väldiga världen. Detta gäller naturligtvis också i betydande utsträckning intresset för utvecklingshjälpen. Jag tror man kan säga — och det har även sagts från denna talarstol i dag — att det bland de aktiva medlemmarna i de politiska organisationerna och i folkrörelserna finns intresse för att öka den svenska insatsen till u-länderna. Jag har emellertid, herr talman, en känsla av att det bland den breda opinionen — och bland dem som har valt oss och givit oss våra mandat — inte råder ett lika stort intresse för en ök ning av u-hjälpen. Jag tror det finns anledning påpeka att den meningen råder på många håll i vårt land, att vi kanske redan nu gått för långt i våra ansträngningar att hjälpa utvecklingsländerna. På denna punkt är det sålunda av största betydelse att kunna nå ut till opinionen med saklig upplysning, så att det verkligen blir fastslaget att dessa pengar inte meningslöst rinner bort, utan att de insatser vi gör kommer till god användning och hjälper människor i nöd ute i världen till ökad trygghet. Vår strävan att skapa opinion för sådana insatser måste också gälla den utländska arbetskraft som finns i vårt eget land. På en del håll i landet kan vi nu, när läget på sysselsättningsfronten stramats åt, märka att människor tycker att den utländska arbetskraften är onödig att ha kvar och att den mycket väl kunde skickas hem igen, så att den inte tar bort försörjningen för de svenska arbetarna. I den mån vi upplever detta känner vi som sitter här väl detta som ett beklagligt inslag av motstånd mot främlingarna, men vi måste försöka förstå denna inställning. Även på den punkten har vi sålunda en betydande uppgift att på skilda vägar skapa opinion för ökad förståelse mellan människorna. Herr talman! Om utrikesdebatten på sitt sätt kan medverka till ökad kunskap och ökat intresse bland den svenska allmänheten, så är de många timmar som i dag ägnas åt denna debatt icke bortkastade.

Herr talman! Jag vill med anledning av herr Alemyrs inlägg säga att vi alla protesterar mot krigets dödande. Det finns ingen i denna kammare som vill stå upp till försvar för det. Det hör ungdomen till att vara oerfaren, ett fel som går över med tiden. Det är kanske för mycket begärt att den ungdom som i dag är i 20-årsåldern och som alltså inte har upplevt andra världskriget och framför allt inte dess förspel skall kunna se sambandet mellan det som händer i Kina i dag och vad detta kan leda till i morgon.

Det är den erfarenheten som jag menar bör få oss att se litet mera nyanserat på Förenta staternas vakthållning i öster.

Herr talman! Innan herr förste vice talmannen hade ordet här för en liten stund sedan, hade jag tänkt att i korthet beröra frågan om opinionsbildningen här i landet beträffande vietnamkriget och inställningen till Förenta staterna. Efter hans svar, som jag i allt väsentligt kan instämma i, med de värderingar som han där framförde, vilka jag delar, skall jag följa hans exempel beträffande hans tysklandsreflexioner beträffande vad jag här hade tänkt anföra i fråga om vietnamoch amerikaopinionen. Jag skall i stället koncentrera mig på det avsnitt i utrikesministerns redogörelse, vilket för övrigt var ganska utförligt, som anknöt till vad som nu händer vid nedrustningskonferensen i Geneve. Jag gör det, herr talman, därför att jag har haft tillfälle att där delta i de överläggningar som har ägt rum sedan kon ferensen återupptog sina förhandlingar den 21 februari. Det är alldeles självklart att det avtal som man nu diskuterar kan komma att få en rent världsomspännande betydelse beroende på hur det kommer att utformas. Konferensen har genom dessa planer från USA och Sovjet ställts i en helt ny situation.

Därför är det alldeles omöjligt för någon att nu säga hur texten slutligen kommer att utformas.

Det är mot denna bakgrund klart att de resonemang som man kan föra måste vara fyllda av reservationer med hänsyn till vad det slutliga avtalsförslaget kommer att innebära, om det nu över huvud taget kommer till stånd.

I artikel 2 vänder man på denna sak och ställer motsvarande krav på icke kärnvapenländer som då förpliktas att icke i någon form direkt eller indirekt motta, tillverka eller i övrigt disponera kärnvapen eller för kärnvapenändamål ägnade råvaror. Enligt artikel 3, sådan som den återgivits i pressen, skall varje undertecknare av avtalet förbinda sig att beträffande sina eventuella tillgångar av atomkraft eller råvaror för fredligt eller annat bruk acceptera full insyn och kontroll genom därför inrättat internationellt organ. Det gäller i detta fall närmast IAEA i Wien eller Euratom. I de avslutande artiklarna stadgas att modifikationer kan föreslås av varje intresserad stat och att avtalet fem år efter undertecknandet skall underkastas ny granskning vid en särskild konferens i Geneve på basis av de erfarenheter som då har vunnits. Varje deltagande stat kan emellertid när som helst frånträda avtalet med en uppsägningstid av tre månader.

Det var just dessa kompletterande synpunkter som framfördes för ett par veckor sedan i det svenska inlägget vid Genevekonferensen. I den tyska diskussionen, som får sägas ha varit mest kritisk, har det yppats oro speciellt på två punkter.

Dessutom skulle det hindra de mindre staternas fredliga utnyttjande av atomkraften och därmed även försvåra dessa länders fortsatta tekniska forskning och utveckling på det alltmer betydelsefulla område som atomkraften utgör. Även om man i debatten blandat ihop dessa olika synpunkter är det självklart att de är invävda i varandra, liksom också att direkta maktsynpunkter kan finnas dolda. Därför är det också omöjligt att dra några bestämda slutsatser.

Frankrike och Kina, som ju nu också är kärnvapenmakter, anses ännu inte tillhöra atomklubben, eftersom det både kvantitativt och kvalitativt ändå är en artskillnad mellan å ena sidan de tre stora atommakterna och de båda andra. Jag skall inte diskutera dessa båda länders potentiella möjligheter att skaffa sig ytterligare kärnvapentillgångar, men man bör inte övervärdera dessa möjligheter, eftersom en atomvapenproduktion av betydelse medför ofantliga ekonomiska påfrestningar även i mycket stora och rika nationer. Jag återvänder emellertid till tankegången att avtalet skulle kunna begränsas till de tre. Jag vill då konstatera att dessa själva häremot har den bestämda uppfattningen, att ett sådant avtal för att det skall bli av verkligt värde även kräver de smärre makternas medverkan.

Detta är naturligtvis det avgörande skälet till att Sovjet reser kravet på att även ickekärnvapenländerna skall biträda ett avtal av denna typ. Det kanske bör tilläg gas att det för båda givetvis spelar en betydelsefull roll, att man kärnvapenpacificerar exempelvis Främre Orienten och andra oroshärdar i världen. Både USA och Sovjetunionen har också understrukit att de önskar att ett avtal av denna typ får största möjliga universalitet. Det har givits mycket starka och bindande försäkringar, att detta avtal icke skall lägga hinder i vägen för en fredlig användning av atomkraften i något av de länder som har möjlighet att utnyttja denna, t.ex. i form av stora marksprängningar, något som nu kommer att bli alltmer aktuellt. Man har också garanterat att inga åtgärder skall vidtas som lägger hinder i vägen för den vetenskapliga och industriellt-tekniska utvecklingen. Hur dessa garantier i praktiken kommer att utformas är det väl ännu omöjligt att säga. Man bör emellertid kunna utgå från att det finns tekniska möjligheter att ge sådana garantier. Då kommer man in på de frågor som utrikesministern berörde, nämligen vilka krav vi reciprokt skall ställa på atommakterna för att vi skall kunna ge vår anslutning till ett avtal av denna typ. Det är naturligt att Förenta Nationernas generalförsamling i höstas reste kravet, att samtidigt som icke-kärnvapenländerna binder sig, så måste kärnvapenländerna ge utfästelser i varje fall om någon form av rustningsbegränsning. Jag vill nämna att det svenska inlägget innehöll några preciserade krav i detta avseende. Där fanns krav på att provstoppet skulle utsträckas till att gälla även underjordiska prov. Vidare krävdes en begränsning av den bakteriologiska och kemiska krigföringen. Då det är klart att vapenbärarna i detta fall spelar en betydande roll så skulle även de inkluderas i avtalet. Slutligen ville man ha en begränsning av stormakternas produktion av s.k. klyvbart material. Huruvida stormakterna är intresserade av att ta upp någon av dessa punkter eller samtliga i ett blivande av tal torde vara omöjligt att uttala sig om; särskilt stimulerande förefaller de inte av denna tanke. Det är ganska naturligt att småstaterna, åtminstone de som i någon mån är potentiella kärnvapenländer, känner en viss undran, för att inte säga bävan, inför de perspektiv som öppnar sig om de båda stora atomvapenmakterna eller låt oss säga alla tre atomvapenmakterna ingår ett avtal av denna typ. Det skulle — detta tycker jag är mycket viktigt att den svenska opinionen får klart för sig — innebära en maktkoncentration av hittills okänt slag till de två största länderna i världen. Det råder inget tvivel om att ett sådant avtal måste bedömas på lång sikt medföra en maktförskjutning till dessa båda länder, en maktförskjutning av ett slag som man knappast hade tänkt sig när man konstruerade Förenta Nationerna. Å andra sidan är det ju ganska naturligt om utvecklingen går mot en viss koncentration. Men det är samtidigt helt legitimt — jag vill understryka det — att de mindre länderna i detta sammanhang reser motanspråk. En direkt pådrivande roll när det gäller detta avtal torde stormakternas aktuella planer på de nya antirobotvapnen ha spelat och som, trots att väl ingen hade trott det vara möjligt att framställa sådana, nu håller på att framtas både i Sovjetunionen och i USA. Enligt uppgift är det för närvarande Sovjetunionen som kommit längst, men i USA råder motsatt uppfattning. Detta nya antirobotvapen är tekniskt så oerhört komplicerat och kostar så svindlande belopp att man förstår att båda länderna har dragit sig för att framställa dem.

Jag skall inte här, herr talman, göra något försök att beskriva konsekvenserna, ekonomiskt eller i övrigt, av dessa försök.

Redan vid sitt besök i Sverige sade Chrustjov att man i Sovjetunionen hade kommit så långt att man kunde »skjuta en fluga i luften». Dithän torde man dock inte ha nått, och lär väl knappast göra det heller. Men det är mycket nog om man i en armada på låt oss säga 100 robotar, av vilka en är atombärare och de övriga attrapper, kan träffa den riktiga raketen. Och det finns tecken och förljudanden som tyder på att man i varje fall närmar sig detta. Den engelske representanten, kabinettsministern Chalfont, som tidigare åberopats i debatten, är en av de varmaste förespråkarna för det nya avtalet. Han menar att med detta avtal skulle grunden kunna läggas till en ny era i Europas och kanske världens historia. Med det skulle kapprustningen, det kalla kriget och den ofantliga misstron och misstänksamheten kunna förbytas i någon form av samverkan. Det är också uppenbart att man tänker sig att på det sättet i viss mån strategiskt omstrukturera jordklotet, så att Sovjetunionen får ryggen fri i väster och kan inrikta sig på vad som till äventyrs händer i öster. Då blir det den östra grannen som hamnar i det mellanläge där Tyskland befann sig tidigare och där Sovjetunionen för närvarande befinner sig. Det är en position som Sovjetunionen till varje pris vill undvika. I detta sammanhang öppnar sig nya strategiska perspektiv av utomordentlig betydelse. Hur dessa kan komma att återverka för de små staterna är dock svårt att nu säga. Utrikesministern framhöll för en stund sedan — och det kan jag instämma i — att vi när det gäller kravet på nedrustning skall driva de legitima småstatssynpunkterna så långt som möjligt.

Här gäller det att ta sikte på den stora, strategiska krigföringen och att åstadkomma en avspänning på högsta nivå. Jag tycker inte man skall blunda för att det kan leda till nu helt oöverskådliga konsekvenser och måhända till en positiv utveckling, som vi inte tidigare efter andra världskriget har vågat tro kunde ligga inom möjligheternas gräns. Man gör klokt i att i dessa sammanhang tala med små bokstäver och med allra största försiktighet. Men inför de nya perspektiv som öppnats vid nedrustningskonferensen finns det också anledning till förhoppningar, som man inte tidigare har kunnat hysa.

Herr talman! Först skall jag be att i rationaliseringssyfte få helt och fullt instämma i det anförande som här hållits av herr Elmstedt. Jag har sedan bara en kommentar att göra i fråga om vietnamproblematiken.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 I den motionen har vi bl.a. fört följande resonemang: »Alla moderna krig eller krigsorsaker måste stoppas eller avledas och alltid ses mot bakgrunden av att de moderna förstörelsevapnen, som supermakterna förfogar över, kan innebära katastrof för hela mänskligheten. Mot den bakgrunden kan inte våldshandlingar av något slag, vare sig de förekommer i kapitalistiska eller kommunistiska diktaturstater, godkännas. I stället måste inte minst stormakterna satsa sina överflödseller krigsresurser på hjälpoch biståndsarbete. Framför allt gäller detta när konflikter beror på sociala och ekonomiska motsättningar. Vietnamkriget ger belägg för att det inte går att främja en demokratisk uppbyggnad av ett statsskick med hjälp av kanoner och s.k. militärt bistånd.

Utrikesutskottet har inte funnit skäl att tillstyrka några åtgärder i anledning av motionen II: 591. Detta har redan i någon mån kommenterats här av herr Alemyr, och jag avser trots allt inte att nu polemisera mot utskottet. Jag har i långa stycken intet att invända mot den argumentering herr Alemyr här anfört i själva sakfrågan.

Jag vågar göra den gissningen inte minst mot bakgrund av herr Alemyrs allmänna argumentering i sakfrågan. Förutom det redan citerade avsnittet ur utrikesministerns tal är det en passus i en replik av utrikesministern i dag som ger anledning till denna sansade bedömning från motionärernas sida. Han säger — jag tror mig citera någorlunda exakt — att regeringen är inställd på att medverka i alla de sammanhang där åtgärder kan leda till att man får slut på krigets fasor och de lidanden i Vietnam, inför vilka ingen normal människa kan stå oberörd. Därefter går utrikesministern över till att ytterligare redovisa den intensifierade kontakt som på senare tid upprättats mellan svenska ambassaden i Peking och Hanoi. Det är en kontaktverksamhet som vi motionärer gärna vill bedöma så, att den ligger i linje med de ambitioner som vi odlat i motionen när vi skriver att man i framtiden kanske borde ompröva Sveriges officiella kontakter med och inställning till Hanoiregimen. Detta sammantaget innebär, herr talman, att jag inte avser att ställa något yrkande då utrikesutskottets utlåtande nr 3 företages till avgörande.
Herr talman! Jag kommer att tala om nedrustningsproblem och om tysklandsfrågan. Men först vill jag säga några ord om en organisation som rönt föga intresse här i riksdagen. Jag. syftar på världsfederalisterna, som anser att folkens fred och frihet endast kan tryggas genom en internationell lagbunden världsordning. Vi har i FN en världsorganisation med uppgift att främja fred och säkerhet, att genom organiserat fredligt samarbete lösa folkens ekonomiska, sociala och kulturella problem. Världsfederationen ser häri en lovande början till ett fastare, så småningom lagbundet samarbete mellan nationerna. Världsfederalisterna arbetar just för att stödja och utveckla FN. Det har flera gånger gjorts försök att få i gång en arbetsgrupp inom Väldsfederationen i den svenska riksdagen. Fröken Elmén var synnerligen aktiv på området. I våra grannländers parlament finns sådana grupper med många parlamentariker och regeringsledamöter ananslutna. Men här har intresset inte räckt till. Varför? Visst är världsfederalisternas mål i dagens situation en utopi. Men det mesta av mänskligt framåtskridande har börjat på detta sätt. Och vi behöver utopier som sporrar oss att kämpa mot ett mål även om det ligger fjärran. I detta fall är målet att utveckla FN till en världsorganisation som blir en verklig garant för fred och säkerhet. Varför är intresset härför så svagt? Man kan ju inte anse att FN redan besitter den kraft som garanterar världens folk fred och säkerhet. Regeringsdeklarationen i dag begynner med flera exempel på hur FN misslyckats i sina ansträngningar att ingripa i händelseutvecklingen. Jag kan bidraga med ännu ett beklagligt exempel. 1960-talet skulle vara FN:s utvecklingsårtionde. Målsättningen var att uländernas nationalprodukt skulle ökas 5 procent årligen och att de rika länderna skulle bidraga till utvecklingen genom att lämna 1 procent av sin nationalinkomst till stöd härför. Detta kommer inte lyckas, vare sig det ena eller det andra, att döma av dagens situation. FN klarar inte utvecklingsårtiondets målsättning. Varpå beror FN:s svaghet? Jo, givetvis på medlemmarnas tröghet att uppfylla sina förpliktelser. Jag är glad över uttalandet att regeringen är medveten om att vår medverkan i det internationella u-hjälpsarbetet måste växa. Vi väntar förslag om starkt ökade insatser i nästa års budget. Stormakternas inflytande på världspolitiken spelar största rollen. Men när mindre stater beslutsamt uppträder gemensamt och tveklöst kan också de påverka utvecklingen, så att den går i riktning mot de mål som FN-stadgan anger. Vi har i dag fått en redogörelse för den svenska regeringens insatser under nedrustningsförhandlingarna i Genéve. Eftersom det aldrig blir något nedrustningsavtal förrän kärnvapenmakterna känner sig övertygande om att de inte riskerar någonting därigenom, vill jag varmt instämma i regeringens åsikt att vi måste medverka till att göra ett avtals innehåll och formuleringar godtagbara för ett så stort antal stater som möjligt. Svårigheterna att nå resultat bottnar i det djupa misstroendet staterna emellan. De litar inte på varandra, och de vill ha ett vattentätt system av garantier för att ingångna avtal kommer att respekteras. Härför finns inte något annat instrument än ett kontrollorgan som alla kan lita på. Vi har ett enda sådant system, nämligen FN:s atomenergiorgan i Wien, IAEA. Jag har med stort intresse i dagarna studerat en promemoria som en av FOA:s experter utarbetat rörande nedrustningsproblem. Däri konstateras att kontrollfrågans lösning är grunden för att nedrustningsavtal skall kunna ingås. Kontrollen måste tillämpas på ett standardiserat och enhetligt sätt. Det innebär att eit enda system måste användas, och det enda universella system som existerar är IAEA. Kontrollen måste omfatta ett helt komplex av arbetsuppgifter. Avgörande är härvid organets tillförlitlighet, den snabbhet med vilken inspektionen kan genomföras, enhetligheten i fråga om tillämpningen av tillståndsperioder, definitioner av vad som skall anses vara militärt ändamål och sanktioner mot icke samarbetande. Allt talar enligt FOA-experten för att användandet av endast ett kontrollorgan kan garantera samma behandling åt alla. Nyttjandet av olika system, infogade i handelsoch samarbetsavtal, kan vara frestande från kommersiell synpunkt, men tillåtes kontrollen bli en prisoch konkurrensfråga mister den sin skärpa. Därför är IAEA det enda kontrollorgan som är acceptabelt från nedrustningssynpunkt. Ingen möda eller kostnad får sparas då det gäller att vidareutveckla detta kontrollsystem till allt högre fulländning. Jag vill erinra om det moratorium som antogs av FN i höstas och som innebär »att ingen stat skall vidta åtgärder, som kan försvåra ingåendet av ett avtal om förbud mot spridning av kärnvapen till nya länder». Handelsministerns svar på min interpellation i förra veckan tycktes vara en garanti för att Sverige i fråga om kontrollen icke komme att vidtaga åtgärder som försvårar ett icke-spridningsavtal. Vi har i dag fått höra att handelsminister Langes uttalande, att regeringen hade för avsikt att ställa vår atomverksamhet helt under IAEA-kontroll, inte var allvarligt menat. Han hade bara talat om den verksamhet och de atomtillgångar som finns nu, men vad vi tar oss för i framtiden är en annan sak. I det sammanhanget skulle vi kunna tänkas ta vilken ställning som helst.

Någonting i den vägen tyckte jag mig avlyssna vid förstakammardebatten i dag. Vilken respekt för svenska insatser vinner vi på det internationella planet, om vi inte är principfasta utan svänger betydligt i våra ståndpunktstaganden? Det måste väl vara fråga om en svängning mellan dagens inställning och vad som i ett pressmeddelande den 11 augusti 1966 angavs vara Sveriges ståndpunkt i kontrollfrågan vid underhandlingarna i Genéve. Jag har här ett pressmeddelande från utrikesdepartementet, enligt vilket ambassadör Myrdal räknar upp flera skäl varför IAEA är det enda ur svensk synpunkt godtagbara kontrollsystemet. Det säges vidare i pressmeddelandet: »Då det ibland heter att ett produktionsstopp borde övervakas genom IAEA eller likvärdig” kontroll, ville ambassadör Myrdal framhålla att ur svensk synpunkt endast sådan övervakning kan accepteras som är öppen för internationell insyn.» Slutligen, herr talman, vill jag säga några ord i tysklandsfrågan. Regeringen säger att ett närmande mellan Jländerna i västra och östra Europa efter hand har framträtt och att en ökad vilja till förståelse och avspänning har gjort sig gällande. Som stöd härför anföres en hel rad auktoritativa uttalanden. Därefter heter det att man inte ens kan nalkas tysklandsfrågan förrän en avspänning kommer till stånd. Här anser jag att regeringen fastnat i ett statiskt tänkande. Det som för 22 år sedan var klokt och politiskt riktigt bör nu tagas under omprövning när vi ser hur förhållandena har utvecklat sig. Såvitt jag förstår kan man inte vänta sig någon återförening av de båda Tyskland under överskådlig tid, åtminstone inte på fredlig väg. Jag tror inte att Västtyskland vill tillgripa krig för att få en ändring till stånd. Tvärtom orienterar sig Västtyskland försiktigt mot vänskapliga förbindelser med det som trots allt är eller borde vara ett broderland. Genom att Västtyskland självt kastat Hallsteindoktrinen över bord när det gäller landets agerande i Östeuropa har man uppluckrat densamma. För att inte överraska hemopinionen agerar man ändå propagandamässigt som om ingen egentlig förändring skett. Men det är nog trots allt bara en tidsfråga när den nya västtyska regeringen erkänner Östtysklands existens. Jag anser således att Sverige något borde mjuka upp den officiella inställningen till Östtyskland, t.ex. genom att upprätta en handelsrepresentation i Östberlin eller kanske uppta konsulära förbindelser med landet. Men detta får vi tillfälle att diskutera en annan dag här i vår — 1 samband med behandlingen av en motion som väckts av fru Torbrink m.fl.

Herr talman! Jag skall stanna en kort stund vid ett par avsnitt av regeringsdeklarationen. Det ena skulle man kunna karakterisera som minst av allt uppseendeväckande. Det andra skulle man kunna karakterisera som mycket uppseendeväckande under en förutsättning som jag är angelägen om att regeringen, om något missförstånd uppstått, avlägsnar genom ett förtydligande. Det som inte alls är uppseendeväckande är att utrikesministern och regeringen inte har några egentliga reflexioner att knyta till »den inre utveckling som inletts i Kina». Regeringen inskränker sig till att säga att skeendet där kan få långtgående räckvidd för landets relationer med omvärlden och att det vore tragiskt och orimligt om Kina, som tyvärr hållits utanför FN — däri instämmer jag — nu skulle glida in i en allt djupare isolering. I övrigt förklaras att konsekvenserna för omvärlden av det dramatiska händelseförloppet i Kina ännu inte kan överblickas. Om Kina kommer att bli djupare isolerat eller inte, beror emellertid, såsom jag ser saken, numera knappast i första hand på åtgöranden från andra stormaktsregeringars sida. Det beror i mycket stor utsträckning på den anda, i vilken en ur konvulsionerna framgåen de kinesisk politik gentemot omvärlden skall formas. Denna knapphet i analysen eller rätlare sagt frånvaron av analysen från utrikesministerns sida på denna punkt är, som jag nyss sade, inte alls överraskande. Den är i stället vanlig i deklarationer av detta slag, och man kan naturligtvis hysa förståelse för en regerings svårigheter att resonera om hypotetiska situationer. Ändå är det beklagligt att utrikesministern har underlåtit att göra någon som helst bedömning av konsekvenserna för hela världen av olika alternativ i fråga om händelseutvecklingen i Kina. Det är beklagligt av den anledningen att dessa konsekvenser är så oerhört betydelsefulla — inte heller vi här i Sverige kan undgå att på olika sätt konfronteras med dem. Helt omöjligt att säga åtminstone någonting är det dock inte, och jag skall därför tilllåta mig att i allra största korthet söka urskilja några tänkbara huvudalternativ, som med nödvändighet måste bli schematiskt framställda. Låt mig utgå från den märkliga skillnad i fråga om inställningen till det största problemet av alla, att undvika nya stora krig, som finns mellan å ena sidan Förenta staterna och Sovjetunionen och å andra sidan Kina. Övervägande skäl talar nu, synes det mig, för att statsledningarna både i Förenta staterna och Sovjetunionen sedan en tid tillbaka klart inser att kärnvapnens tillkomst medfört en stark begränsning av möjligheterna att med våld hävda nationella intressen eller olika övertygelser om samhällenas organisation. Man förstår att världen inte genom storkrig kan göras säker vare sig för demokratien eller för kommunismen, men däremot osäker för allt och alla. Det har, inom parentes sagt, nog varit svårare och mer smärtsamt att nå fram till den insikten i Sovjetunionen än i Förenta staterna, eftersom tesen om stora krig som vägröjare för den egna läran har, såsom herr Ohlin tidigare i dag framhållit, intagit en central plats i den klassiska kommunistiska förkunnelsen. Denna gemensamma rysk-amerikanska insikt synes mig emellertid vara ett lovande tecken på att det mänskliga förnuftet med alla sina begränsningar ändå, när det konfronteras med tillräckligt fruktansvärda eventualiteter, kan besegra politisk och nationell fanatism. Den förkunnelse som under senare år utgått från Kina i dessa avseenden står i skarp kontrast till den amerikanska och ryska mera förnuftsbetingade inställningen. Att Sovjetunionen, såvitt vi nu kan bedöma, övergivit tanken på den kommunistiska världsrevolutionens seger efter våldsamma krig är en av anledningarna till att Mao och hans anhängare beskyller ryssarna för svek mot den rätta kommunistiska läran. För dagens kinesiska ledare är det ingalunda fråga om att överge den tankegången. Tvärtom framställes ofta en sammandrabbning med Förenta staterna som oundviklig. Resonemang av mycket betänklig karaktär föres om befrielsekrig av olika slag — jag skall inte gå närmare in härpå. Även gentemot Sovjetunionen har tonen successivt skärpts. Mot bakgrunden av dagens faktiska militära styrkeförhållanden, som herr Ståhl nyss berörde, är det bara logiskt att Kinas ledare med en envishet som jag har svårt att karakterisera med något annat ord än fasansfull försöker intala sitt månghundramiljoners folk att kärnvapnen är papperstigrar. Det fasansfulla ligger däri att de kan lyckas och däri att de så småningom, allteftersom deras egna resurser växer, kan bedra sig själva. Jag tror inte det behöver sägas mycket mer för att klargöra vilken för världens framtida öde oerhörd betydelse det har, om Kina under de närmast framförliggande tio åren i sin värde ring av kärnvapnens betydelse går samma väg som Förenta staterna och Sovjetunionen redan har gjort eller om Kina väljer en annan väg. Jag kommer sedan till några schematiska och eventuella alternativ för Kinas väg. Ett första alternativ är naturligtvis, enkelt uttryckt, att Mao och hans anhängare vinner. I så fall kan en tilltagande skärpning av aggressiviteten i de kinesiska attityderna vara att vänta. Man kan vänta sig en satsning av en än mer förskräckande del av den per invånare i Kina ringa nationalinkomsten på rustningar i syfte att söka hinna ifatt de nuvarande supermakterna. Det är också sannolikt att en sådan utveckling skulle böja de sovjetiska och amerikanska intressena till alltmer parallella kurser när det gäller Fjärran Östern. Det är vidare möjligt att en sådan utveckling kan accentuera behovet ur sovjetisk och amerikansk synvinkel av en fortgående avspänning i Europa.

De båda supermakterna skulle därefter med desto större energi och koncentration kunna vända sin huvudsakliga uppmärksamhet mot den asiatiska scenen, som ju håller på att bli historiens huvudscen.

Jag tror inte man kan, som särskilt president de Gaulle försökt, trolla bort detta förhållande genom ett mer eller mindre storordigt europeiskt tal. Om det förhåller sig så, följer inte då också därav att det är angeläget att söka upprätthålla en så hög grad av förståelse som möjligt mellan de demokratiska staterna i Europa — antingen de är alliansanslutna eller som vi alliansfria med sikte på neutralitet i krig — och Förenta staterna? Ett andra alternativ för utvecklingen i Kina skulle kunna vara att Mao och hans anhängare förlorar — eller möjligen under trycket av övermäktiga inre omständigheter förändrar sin politik — så att en regim med en mer sovjetvänlig inställning framträder i Kina. En sådan utveckling skulle naturligtvis stärka Sovjetunionens möjligheter att hävda sina intressen västerut och gentemot Förenta staterna och över huvud taget i andra riktningar än de som vetter mot Kina. En sådan utveckling skulle i särskilt hög grad understryka vikten av ett gott förhållande mellan det demokratiska Europa och Förenta staterna. Ett tredje alternativ, som man kanske inte alldeles skall bortse ifrån, är att en central regeringsmakt inte längre blir möjlig att upprätthålla i Kina. En återgång skulle då ske i riktning mot tillstånd som under tidigare skeden och senast under 1920-talet — och då av särskilt svårartat slag — förekom där. Av de olika provinserna i detta jätterike finns ju de som var för sig är lika stora som eller större och mer folkrika än Europas stora nationer frånsett Sovjetunionen. Det skulle kunna tänkas att i en del av dessa provinser självständiga regimer sökte och lyckades etablera sig, kanske som under 1920-talet under generaler eller krigslorder med starka böjelser att bekämpa varandra. Det är också tänkbart att i ett sådant läge en del av dessa provinsiella regenter skulle få stöd från Sovjetunionen, andra från Förenta staterna, medan en tredje grupp kanske skulle försöka hävda sitt oberoende åt båda håll. Vilka återverkningarnai Europa skulle bli av en sådan utveckling är inte gott att säga. Det skulle kunna göras gällande att den skulle vara särskilt gynnsam för en europeisk självhävdelse gentemot de båda nuvarande supermakterna. Men är detta riktigt, så skulle priset för att kunna nå en sådan förmånligare ställning för Europa vara mycket högt ur asiatisk synvinkel. Även ytterligare alternativ är naturligtvis tänkbara för det kommande skeendet i Kina. Jag måste emellertid säga att den eventualitet som i förrgår lanserades, och kanske inte för första gången, från sovjetrysk sida av premiärminister Kosygin, nämligen något slags redan påbörjat hemligt samförstånd tvärsigenom alla motsättningar mellan den nuvarande kinesiska statsledningen och Förenta staterna, inte förefaller mig tillhöra de mer sannolika. Vad har nu allt detta att göra med oss i vårt nordeuropeiska hörn? Får jag kanske först komma med ett påpekande. När utrikesministern i regeringsdeklarationen gjort ett svep över världen har han funnit att ovädersmolnen hotande hänger över stora delar av andra världsdelar, att raspolitiken med alla dess motsättningar fortsätter i södra Afrika, att vietnamkriget fortfar att rasa. Det väldiga kinesiska problemet nämner han utan några kommentarer, han pekar på de tilltagande spänningarna i Främre Orienten — och det nog med all rätt; jag anser detta vara ett område vars risker vi hittills alltför mycket förbisett — och han säger några ord om den alltmer påträngande karaktären av tvillingproblemen världssvälten och befolkningsexplosionen. Men över det mera lyckliga Europa är, konstaterar utrikesministern, himlen ljusare. Här är nyckelorden, säger han, avspänning, samförstånd och samarbete. Utrikesministern för resonemanget liksom i två avdelningar, som om det skulle vara möjligt att hålla dem skilda från varandra: ute i världen storpolitiska ovädersmoln, tilltagande spänningar på en del håll, risker för olika slag av kriser, medan Europa får vackert väder även inom politiken. I och för sig kan man väl säga att beskrivningen är riktig, men, herr talman, det finns inte och kan inte finnas några vattentäta skott mellan den lilla del av hela världen som Europa utgör och de andra delarna. Om regeringen vill låtsas som om det vore fallet, så är den inne på en riskabel väg. Därmed kommer jag till ett annat avsnitt av regeringsdeklarationen som jag vill något kommentera. Det förklaras där plötsligt att Sverige i princip kan acceptera tanken på en europeisk säkerhetskonferens, om den blir väl förberedd och vinner allmän anslutning. Formuleringarna kanske egentligen uttrycker en betydande skepsis inför den tanken, men samtidigt är de oklara. Den nuvarande europeiska säkerheten — om jag nu skall använda detta ganska mångtydiga ord — vilar ytterst på den ömsesidiga sovjetisk-amerikanska insikten, som jag nämnde i början av mitt anförande, om ett storkrigs konsekvenser — det är ju det som kallas för terrorbalansen. Den vilar också på den amerikanska närvaron i Europa, politiskt, militärt och ekonomiskt. Det är föga troligt att de europeiska demokratierna skulle ha överlevt i denna egenskap, om inte såsom herr von Friesen erinrade om, amerikansk ungdom två gånger under loppet av 25 år eller föga mer färdats över Atlanten för att rädda dem från tyranni. Den maktbalans som råder i Europa och som utgör underlaget för dess säkerhet beror alltså på att Förenta staterna lagt sin tyngd i den västeuropeiska vågskålen. Sovjetunionen har lagt sin i den östeuropeiska. Man kan inte ta bort en av dessa tyngder utan att makt 76 Nr 12 Utrikesdebatt balansen rubbas. Detta betyder inte att vi skulle: se med skepsis eller ännu mindre: med motvilja på alla inslag i den serie av olika ansträngningar som nu görs för att bitvis rasera järnridån inom Europa eller i varje fall öppna allt fler: gluggar och hål i den. Tvärtom finns där åtskilligt att ta vara på och utveckla ytterligare. Men det må ändå vara tillåtet att säga, att ur allmän europeisk: demokratisk synvinkel och även ur svensk synvinkel är det angeläget att denna lovande process får former 'som inte rubbar maktbalansen.

I ett Europa som råkade under en enda supermakts dominans vore en oberoendets politik i realiteten omöjlig. även om det inte i första hand är ett hot om militära aggressioner som avtecknar sig mot denna bakgrund, så är det klart att en ensamt dominerande supermakts utpressningskapacitet — om jag får använda det uttrycket -— också utan användning av militärt våld skulle vara mycket stor. " Såvitt jag förstår måste vi betrakta de europeiska säkerhetsproblemen också ur denna synvinkel. Att de problemen kan komma att kraftigt skärpas, om en utveckling i Kina enligt det alternativ som jag nyss kallade nr 2 äger rum, är klart. Detta alternativ innebär ju en mer ryssvänlig regim i Kina och en stark förbättring av de rysk-kinesiska förhållandena. Naturligtvis skulle då en förstärkning av den ryska positionen i Europa inträffa. Om samtidigt det amerikanska intresset för och engagemanget i Europa mattades, så skulle en hotfull förändring av läget i Europa inträda. Äntu under många år framåt kommer nämligen de demokratiska stormakterna i Europa — av skäl som är välbekanta och som det skulle föra för långt att här gå in på — icke ensamma att på långt när kunna avbalansera den sovjetiska supermakten. Mot den bakgrunden anser jag att man också måste se frågan om den s.k. europeiska säkerhetskonferensen, som regeringen ger sin principiella anslutning under förutsättning att den blir väl förberedd och — som man säger — vinner allmän anslutning. Vad menas i detta fall med allmän? Menas det allmän europeisk i den meningen att endast europeiska stater skulle deltaga? Eller menas med allmän att även den stat, som spelar en av huvudrollerna för det europeiska säkerhetsproblmet, nämligen Förenta staterna, enligt den svenska regeringens mening bör deltaga? Jag tror att det är nödvändigt med ett förtydligande från regeringens sida på denna punkt. En europeisk säkerhetskonferens utan Förenta staterna skulle enligt min mening bli en konferens för större osäkerhet i Europa. Kan regeringen tänka sig något sådant och är det detta som ligger bakom dess formuleringar, så har regeringen förvisso sagt något mycket uppseendeväckande. Är antagandet däremot felaktigt, vilket jag är beredd att tro, bör den saken genast klarläggas, och jag hoppas att utrikesministern är beredd att göra det.

Herr talman! Utrikesministern säger att våra förbindelser och vår handel med Östtyskland har utvecklats bra och att vi därför inte behöver vidtaga några ytterligare åtgärder. Västtysklands handel och övriga förbindelser med Rumänien hade också enligt vad jag erfarit utvecklats mycket bra. Men i dessa länder ansåg man att förbindelserna trots det ytterligare borde underlättas genom ett ömsesidigt erkännande, ett steg som man nu också tagit. Jag tror nu inte att stormakterna räknar med att Sverige skall stå till tjänst med några lösningar i den tyska frågan och jag tror inte heller att man anser att Sveriges eventuella diplomatiska förbindelser med Östtyskland eller avsaknaden av sådana kan spela någon roll om och när det blir fråga om en återförening av de tyska staterna. Jag har den uppfattningen, att en sådan återförening på fredlig väg är lika avlägsen nu som tidigare och att vi i insikt härom måste ta vår officiella inställning under omprövning. Jag vet att det i höstas bildades något slags handelskommitté för att underlätta handelsförbindelserna mellan länderna. Jag har också hört framstående talesmän för vårt näringsliv säga, att det givetvis skulle underlätta arbetet för dem om det fanns en fast punkt, en handelsrepresentation, i Östberlin. Jag tror som sagt att det skulle vara nyttigt att ta vårt ställningstagande under omprövning.

Herr talman! Jag tror att jag i mitt föregående anförande sade att jag var medveten om att det är besvärligare för utrikesministern att resonera om hypotetiska situationer. Men skillnaden behöver ju inte vara så stor som mellan noll och något mycket högt tal; den kan ju vara något däremellan. Utrikesministern sade — och jag tycker att det är lika självklart som han ville göra det — att det inte bestrids av någon att Förenta staternas insatser i Europa har haft och alltjämt har stor betydelse för maktbalansen här i vår världsdel. Men, herr utrikesminister, det är nog ändå så, att detta bestrids av en del människor här i landet, av en i somliga avseenden alltmer högröstad del, t.ex. den nya vänstern och dess anhängare som tror att de europeiska demokratierna skulle klara sig lika bra utan USA. Jag sätter därför värde på att utrikesministern här gjort ett klart konstaterande. Detsamma gäller naturligtvis det besked som nu lämnats om att den svenska regeringen anser det självklart — även den polske utrikesministern nämndes i sammanhanget, och det gör inte deklarationen mindre värdefull — att Förenta staterna skall delta i en s.k. europeisk säkerhetskonferens om den kommer till stånd. Jag är icke av den meningen att det beskedet kunde utläsas ur regeringens deklaration. Det är därför värdefullt att det nu har kommit ett klargörande från utrikesministern på denna punkt. Det är ju inte första gången så sker efter en begäran från oppositionshåll.

Herr talman! Jag kan försäkra herr Arvidson att utrikesutskottet med vanlig omsorg skall behandla den motion, som herr Arvidson talar om, när den dagen kommer. Jag förmodar att kammarens ledamöter icke finner anledning alt ta upp någon debatt om den motionen i dag, när vi vid en senare tidpunkt i vanlig ordning får upp den till behandling i kammaren.

Herr talman! Regeringsdeklarationen slutar med beskedet, att regeringen skall utarbeta ett progressivt u-hjälpsprogram. Det är inte första gången rege ringen säger sig ha den föresatsen. Förra gången var 1962 i proposition nr 100. Men vi hoppas givetvis att det skall visa sig ligga mera allvar bakom den här gången. Hur det nu än är med den saken så löser det emellertid inte dagens problem med u-hjälpen. Vi skall i april besluta om anslagen till u-hjälpen, och huvuddelen av diskussionen får vi naturligtvis spara till det tillfället, men det vore av värde om vi kunde få ett viktigt klarläggande redan i dag. Det gäller inte något besked från regeringen. — Tyvärr kommer den väl inte att följa herr Ohlins uppmaning att rösta på folkpartiets och centerns krav på en väsentlig ökning av u-hjälpsanslaget. Men allt fler efterlyser ett besked från de socialdemokratiska motionärer som i januari i likhet med mittenpartierna gick fram med krav på att SIDA skulle få huvuddelen av vad SIDA begärt i sina petita. Det är mycket möjligt att det finns en majoritet här i riksdagen för en sådan höjning. Men det förutsätter att de socialdemokratiska motionärerna står fast vid sin uppfattning om att en ökning är befogad. Deras förslag till finansiering har visserligen fallit efter en hård och berättigad kritik från alla partier, men vi hoppas att detta inte leder dem till att i partidisciplinens tecken dra sig in i ledet igen. Jag hoppas tvärtom att de menar allvar med sitt krav på en ökning av u-hjälpen. Jag skulle vilja ställa en fråga — herr Carlsson i Tyresö kanske kan svara på den, eftersom han står närmast på talarlistan — om ni kommer att hålla fast vid er åsikt att u-hjälpsanslaget bör höjas kraftigt utöver vad regeringen har föreslagit och om det finns intresse på er kant för diskussioner rörande ett gemensamt uppträdande här i kammaren den dag vi skall votera om u-hjälpens storlek. Jag tror det vore av värde både för oss och för opinionen ute i landet att vi fick ett svar på de frågorna.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 Vi kan med den utgångspunkten ställa tre grundläggande frågor: om vi skall hjälpa, vilka vi skall hjälpa och hur vi skall hjälpa. Svaren kan tyckas givna. Det är självklart att Sverige skall delta i det ekonomiska uppbyggnadsarbetet i utvecklingsländerna. Vi skall inte splittra resurserna på för många länder, så att våra resurser blir ineffektiva, men för övrigt skall vi hjälpa där vi kan, och hur våra insatser skall göras är en teknisk fråga. Men just därför att utvecklingshjälpen har politiska aspekter och måste ses såsom ett politiskt problem, är svaren på dessa frågor inte så givna som man kan tycka vid första påseendet. Redan på den första frågan — om vi skall hjälpa — ges det flera och motstridiga svar i den svenska debatten. Svaret blir nej av dem som vägrar att acceptera att utvecklingen, underutvecklingen, svält och umbäranden utanför Sveriges gränser är något problem för oss. De söker ett alibi i det faktum att inte heller det svenska välståndet är färdigbyggt, men det skulle förvåna mig, om de flesta nejsägarna finns bland dem som skuile behöva få det bättre. Men det finns också en annan och mera sofistikerad grupp av nej-sägare; dogmatikerna inom den s.k. nya vänstern. Deras motiv är inte att de underkänner vårt ansvar. Men en politisk och social omstrukturering av det svenska samhället skall komma först. Den skall givetvis gå i socialistisk riktning. I ett TV-program för ett par vec kor sedan gick en av den nya vänsterns representanter så långt, att han sade, att den enda effektiva hjälp vi kan ge u-länderna är att avskaffa det svenska kapitalistiska samhällssystemet. I en debatt förra sommaren skrev en annan: »Om det är riktigt att Sverige är en välståndsidyll i stället för ett alenierat klassamhälle kan världsengagemang och solidaritet bara bli moralisk utopism och idyllen bli en dödsdömd parasit. Bara de unga mittenkamraterna kan ha några illusioner om allmosor och stöd åt privata investeringar i u-länderna.» Enligt samma grupp kan man säga nej till u-hjälpen också därför att den snarare än att hjälpa hindrar den nödvändiga sociala omdaningen i u-länderna. Det som behövs, säger de, är inte familjeplanering och yrkesskolor; det enda som hjälper är revolution. Resonemanget vore kanske inte värt att bemötas i en utrikesdebatt i Sveriges riksdag, om det bara var uttryck för några enstaka feltänkares funderingar. Men det är inte fallet. Resonemanget förekommer mycket ofta i ulandsdebatten i dag. Det är nästan ett slags politiskt mode. Jag vill inte ett ögonblick påstå att det skulle vara representativt för de unga socialdemokraterna. Men det är representativt för den allt större grupp av unga socialister som har börjat göra sig gällande i debatten under senare år; och jag tror att de delvis agerar i protest mot vad de uppfattar som en ideologiskt alltför slätkammad regeringspolitik. Socialdemokratiska debattörer tycks emellertid vara mera benägna att ställa sig in hos denna grupp än att kritisera den. Det gäller både när de vill smita undan det ansvar som dagens svenska samhälle har för u-länderna och när de i andra debatter suddar ut gränserna mellan demokrati och diktatur. Med ett klassiskt marxistiskt grepp hävdar de att det väsentliga inte är om vi har det ena eller andra statsskicket, utan det väsentliga är om de politiska ledarna vill folkets bästa eller inte. Men lika marxistisk och lika felaktig som den tanken är är det att hävda att de västerländska staterna eller kapitaliststaterna, som den nya vänstern hellre kallar dem, skulle sakna intresse eller förmåga att hjälpa u-länderna. Sanningen är i själva verket den att just dessa stater i dag svarar för närmare 90 procent av all den hjälp som ges till utvecklingsländerna. Hela kommunistblocket svarar inte för större del av kapitaltillflödet till u-länderna än det som kommer från Västtyskland. Att bland västmakterna också finns de tidigare kolonialländerna ger dem givetvis ett särskilt ansvar. Men det är inget försvar för skillnaden mellan de socialistiska ländernas deklamationer om internationell solidaritet och deras praktiska politik. Den skillnaden mellan tal och handling känner vi för övrigt lätt igen hos våra gammalvänstermän, vare sig de uppträder i kanslihuset eller i ungdomsförbunden. Den nya vänsterns skepsis eller rena negativism till industriländernas möjligheter att göra en effektiv biståndsinsats bottnar alltså inte — det är jag övertygad om — i ett försök att låta oss komma undan de uppoffringar som situationen i u-länderna kräver av oss — om vi nu kan tala om uppoffringar. Men i sin dogmatism blir de likgiltiga, eller framstår som likgiltiga, inför lidande och nöd. De känner större solidaritet med sin politiska utopism än med människorna i u-länderna. För uländerna blir de därför inte heller till mycket mera hjälp än de som en gång ansåg att uländernas uppgift är att producera billiga råvaror för världens överklass. Motiven till likgiltigheten är olika men resultatet blir detsamma. Det är en teoretisk och verklighetsfrämmande tanke att låta u-länderna vänta på att politiska revolutioner skall avskaffa de kapitalistiska samhällsekonomierna i väst, innan vi kan hjälpa u-länderna ur befolkningskriser, rasförtryck och social misär. Lika fel är det att göra anspråk på att få diktera den politiska omstruktureringen i deras länder som villkor för våra biståndsinsatser. Familjeplanering, industriinvesteringar, finansiell hjälp i andra former och tekniskt bistånd kan vara en utvecklingsväg. I andra länder kan ingenting väsentligt åstadkommas utan en social revolution. Men denna olikhet i förutsättningarna från land till land, från världsdel till världsdel vill de icke acceptera, som menar att stöd till befrielserörelser är den enda effektiva formen av u-hjälp. Att resultatet av detta resonemang blir en misskreditering av u-hjälpen tycks man inte bry sig mycket om. Ingenting kan emellertid vara felaktigare än att betrakta alla u-länder som en politisk enhet. I t.ex. Latinamerika har de flesta länder efter frigörelsen från de spanska och portugisiska kolonialmakterna i början av 1800-talet utvecklats till militärdiktaturer. Där är uppgiften att bryta politiska och ekonomiska privilegier för ett fåtal och införa en ordning som ger alla del i både de politiska besluten och de materiella resurserna. Men har vi något bevis för att det skulle ske bäst genom en revolution? Flera av de latinamerikanska republikerna har utan våldsamma omvälvningar utvecklats till relativt demokratiska samhällen. Att de varit bräckliga, att steget tillbaka till privilegiesamhället ibland varit kort är riktigt, men de sociala orättvisor som varit den politiska instabilitetens grogrund hade kunnat och kan fortfarande på många håll avhjälpas genom ett generöst och effektivt tekniskt och ekonomiskt bistånd utifrån. Det skulle tyvärr dröja ända tills Kennedy kom till makten innan USA till fullo insåg detta. Hans alternativ till de tidigare regimernas stöd åt presidenter och generaler, som framför allt ville värna om de amerikanska företagen, var Framstegsalliansen, en motsvarighet till Marshallhjälpen till det krigshärjade Europa. Men för nyvänsterförfattaren Göran Palm t.ex. blir Framstegsalliansens satsning på utbildning och sociala förbättringar ett hot mot Latinamerikas utveckling. I södra Afrika — i Mocambique, Angola, Rhodesia, Sydafrika och Sydvästafrika — är situationen en annan. Där har vi sannolikt ingenting annat att hoppas på än att frihetsrörelserna skall bli framgångsrika i sin kamp mot förtryckarna. FN har visat sin vanmakt. De stora västmakterna anser att förlusterna av deras ekonomiska tillgångar och hotet mot den brittiska arbeismarknaden är för stora. Man tar medvetet eller omedvetet risken av en öppen konflikt, kanske ett raskrig. I övriga delar av Afrika och i stora delar av Asien är situationen återigen en annan. Där har de flesta av de tidigare kolonialområdena fått eller tagit sig sin frihet. De begär nu materiell hjälp för den mödosamma och evolutionistiska processen mot industrialisering och därmed bättre villkor för befolkningen, och de tar denna hjälp där de kan få den — även från det kapitalistiska Sverige. Utvecklingen i dessa u-länder kommer givetvis att politiskt sett gå åt många olika håll. Somliga länder kommer att bli socialistiska, andra inte. Få kommer att fylla de krav vi ställer på en fungerande demokrati. Vissa kommer att ha mycket intima förbindelser med Sovjet, andra med Kina och andra med västmakterna, men de flesta kommer att vilja vara neutrala. Deras nationalistiska känslor är på gott och ont väl utvecklade. De har inte slagits för sitt oberoende bara för att omedelbart därefter kasta sig in i en nytt beroende. Om de ändå skulle hamna i ett sådant tror jag man vågar säga att det i de flesta fall — om inte i alla — sker mot deras egen vilja. Vilka länder vi skall hjälpa bör enligt min mening inte bli beroende av om dessa länder passar in i de politiska typmodeller som vi konstruerar, modeller som bygger på värderingar vilka ofta är helt irrelevanta i de områden det gäller. Det finns både politiska och humanitära skäl att hjälpa där vi kan göra en insats, d.v.s. där vi har rimliga garantier för att hjälpen omvandlas till nyttigheter för de människor som den är avsedd för. Det innebär att vi inte har anledning att kasta ut u-hjälpsmiljarder på korrumperade och odugliga regeringar. Men det innebär också att vi inte kan överge länder bara därför att deras regeringar inte passar våra politiska och ideologiska krav. Men därför att vi tror på ekonomisk och teknisk u-hjälp behöver vi inte avvisa behovet av sociala reformer och sociala revolutioner. Alltför länge har västmakternas utrikespolitik gått ut på en steril antikommunism och ett värnande om förment ekonomiska intressen. Den politiken har i land efter land ställt demokratierna på de besuttnas och de privilegierades sida i kampen för social rättvisa inte bara i Sydafrika och Sydvästafrika, och inte bara när det gäller stormakternas kapital. I Angola och Mocambique pågår sedan flera år ett krig som ingen i Sverige talar så mycket om, kanske därför att vi har dåligt samvete. Genom våra intima handelspolitiska förbindelser inom EFTA med Portugal hjälper vi indirekt Salazar-regimen att upprätthålla sitt kolonialvälde i de afrikanska besittningarna. I regeringsdeklarationen säges, att våra möjligheter att göra någonting är begränsade till det som ändå måste anses vara en självklarhet: att vara lojala mot eventuella beslut i säkerhetsrådet om ekonomiska sanktioner. Vad man kunnat vänta sig hade varit att få veta vilka påtryckningar regeringen försökt göra i FN för att få till stånd sådana sanktioner. I deklarationen avvisas möjligheterna att utnyttja EFTA för sådana påtryckningar. Men då skulle vi gärna ha velat få veta vad regeringen gjort i stället. Striderna i Vietnam är också en kamp för nationell självständighet och ett uppror mot en regim som förtrycker. I mer än 20 år har vietnameserna slagits för sitt oberoende och för drägliga sociala villkor, och hela tiden har de haft västerländska demokratier — Frankrike, England och nu USA — som motståndare. Vi kan inte gärna begära att dessa människor skall uppleva västmakternas politik som så mycket mer positiv än vad exempelvis afrikanerna i Angola och Rhodesia gör. Att USA haft och fortfarande har andra målsättningar gör inte resultatet av dess politik mindre katastrofal. Men frågan hur vi skall bjälpa kan också gälla ett val mellan olika vägar för ekonomiskt stöd. Jag tänker inte på den i och för sig mycket viktiga frågan om hur det tekniska biståndet skall utformas — länderkoncentration, val av projekt, fördelningen av multilateralt och bilateralt bistånd etc. — utan på den inrikespolitiskt mer kontroversiella frågan, huruvida privata investeringar i u-länderna hjälper eller stjälper. För den nya vänstern är svaret klart: vi bör inte satsa på några privata investeringar — vi bör tvärtom förhindra dem. Även i denna fråga tycks det vara de egna politiska värderingarna som får vara utslagsgivande. Hur u-länderna själva reagerar — och de är intresserade av sådana här investeringar — tycks man inte bry sig om. Socialdemokratiska studentförbundet gjorde för en tid sedan ett uttlande som är typiskt i sin inkonsekvens. Dels krävde man att Sverige skulle stödja importen från u-länderna, dels uttalade man sig emot alla former av investeringsgarantier till u-länderna. Man vill inte acceptera tanken att u-ländernas enda möjlighet att sälja någonting till industriländerna är att de har möjligheter att importera förnödenheter till sin produktionsapparat. För att göra det måste de få kapital. I dag är detta kapital till mycket stor del — ungefär till 40—50 procent — privat kapital. Jag tror att de privata industri investeringarna kan bli ett mycket viktigt led i vår utvecklingshjälp, mycket viktigare än de för närvarande är. Det är därför glädjande att SIDA-chefen så klart gett uttryck för den uppfattningen. Det ger på en gång kapital, kunnande och personal. Men det måste naturligtvis, om man ser det ur u-landssynpunkt, bedömas med hänsyn till sin utvecklingseffekt. I dag står det alldeles klart att många av dessa investeringar görs på ett sådant sätt och i sådana sammanhang att utvecklingseffekten blir ganska låg. Investeringsgarantier och andra stimulansåtgärder skulle kunna ge oss en möjlighet att bättre än nu passa in projekten i vår allmänna u-hjälp genom att vi skulle kunna ställa villkor i anslutning till sådana förmåner. Alt säga nej till u-landsinvesteringar därför att de också innebär att den givande parten har vissa fördelar av den, vore att säga nej till en mycket effektiv biståndsform som u-länderna själva uppmuntrar. Att säga nej till sociala omvälvningar för att de innehåller politiska inslag som är främmande för våra värderingar kan vara att säga nej till ett förtryckt folks enda möjlighet till frihet och självständighet. Att betrakta u-hjälpen som en moralisk utopi så länge inte världen revolutionerats i marxistisk riktning är, för att citera författaren Lars Gyllensten, en abstrakt, fantasilös, i grund och botten grymt dogmatisk inställning till andras lidande och nöd.

Herr talman! Jag skulle vilja börja med att bemöta herr Ullsten på ett par punkter. Herr Ullsten vädjade om ett gemensamt uppträdande i u-hjälpsfrågan. Han har tydligen blivit litet ångerfull efter sitt agerande här i kammaren för någon vecka sedan, då han hade möjlighet att stödja det enda realistiska för slaget för att finansiera en ökad u-hjälp. Men då röstade herr Ullsten nej, och i dag står han och vädjar om enighet. Det är inte någon särskilt stark position som herr Ullsten intagit i årets u-hjälpsdebatt. Resten av hans anförande formade sig verkligen till motsatsernas inlägg. Han började med att tala om hur omöjlig ståndpunkten att revolutionen kan vara enda möjligheten i u-länderna var. Därefter talade han om hur bra det ändå går i Latinamerika — han torde vara ganska ensam om den bedömningen — för att sedan sluta med att säga att kanske ändå social frigörelse är en sista utväg. Jag tycker att detta på ett alldeles utomordentligt sätt belyser hur liberalismen också på det internationella planet är en omöjlig ideologi. Den går inte att anpassa till den politiska och ekonomiska verkligheten. Uppgiften att föra ut liberalismen som ideologi i de fattiga länderna är hopplös, därför att man i de fattiga länderna inte tror på den ideologien. Den har visat sig leda till ekonomisk bankrutt i de länder där den har använts, den har visat sig underlätta och medverka till en utsugning av de många människorna. Därför är liberalismen en död ideologi och därför är det en hopplös uppgift att, som Ola Ullsten försökte här, försvara eller i praktiken omsätta den tes han tror på. För en demokratisk socialist ter det sig naturligt att satsa på ökad u-hjälp. Det är en absolut förutsättning för att få i gång den ekonomiska utvecklingen. Men lika klart är det för oss att det, för att den utvecklingen skall komma i gång, är nödvändigt med politiska förändringar. I och för sig är jag väl medveten om att den svenska statens möjligheter att agera i de sammanhangen är begränsade. Men som politiska partier och som politiska ungdomsförbund kan vi handla. Det socialdemokratiska ungdomsförbundet understödjer ekonomiskt Frelimo, frihetsrörelsen i Mocambique, och medverkar på det sättet i de ras kamp mot den portugisiske diktatorn. Det är betydligt mer effektivt än att bara vädja i allmänna ordalag, än att skriva honoraravlönade artiklar på Expressens ledarsida. När det gäller Latinamerika finns precis samma behov av insatser i Paraguay, där SSU också satsar ekonomiskt, och i Dominikanska republiken som motvikt mot de pengar som Förenta staterna pumpar in. Det är sådant som liberalismen inte duger till och det är därför som folkpartiets ungdomsförbund — som Ola Ullsten representerat — helt saknar kontakt med den sortens rörelser. Herr talman! Jag har begärt ordet huvudsakligen för att här tala om rasförtrycket i världen. Därför blev jag ganska illa berörd av ett inlägg som förste vice talmannen herr von Friesen i folkpartiet gjorde, Herr von Friesen berörde bl.a. vietnamkrigets ohygglighet. Men hans förklaring att respekten för människoliv skulle vara mindre i Asien än i Europa och att vi här i Europa skulle vara litet för högtstående för att ägna oss åt sådana grymheter är ett både märkligt och förvånande uttalande. Det talet gav intryck av ett ganska dunkelt rastänkande. Jag hoppas att herr von Friesen inte instämmer i de skriverier som herr Hjörne i Göteborgs-Posten i det avseendet har ägnat sig åt. Det är ju ändå inte så länge sedan som vi här i Europa avrättade 7 miljoner judar i koncentrationsläger. Och i vietnamkriget deltar inte bara asiater utan även en nation belägen ganska långt bort från Asien. Det bör vi också komma ihåg, när vi försöker dela in människor i kategorier. Dessutom talade herr von Friesen om att det bedrives en hatkampanj mot USA och att den ingår i en fjärrstyrd propaganda. Också det uppfattar jag som en utmaning, inte minst mot de stora ungdomsgrupper som reagerar mot kriget i Vietnam. Jag tycker också att man själv bör vara ganska fjärr styrd i sitt tänkande, när man inte kan inse att dessa ungdomar kan drivas av en ideell fredsvilja och en önskan att ta avstånd från uppfattningen att man med våld skall försöka lösa världsproblemen — och att göra det på ett så fruktansvärt sätt som man i dag gör i Vietnam! Herr von Friesens inlägg var om möjligt ännu mer beklämmande än herr Ullstens. Den svenska sektionen av Amnesty International, Sveriges ungdomorganisationers landsråd och Fonden för rasförtryckets offer har startat en kampanj mot rasförtrycket i de länder där detta förtryck tillämpas mest extremt, alltså i Sydafrika, Sydvästafrika, Rhodesia och de portugisiska kolonierna Angola och Mocambique. Kampanjen får en alldeles speciell prägel därigenom att FN har instiftat den 21 mars som den internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering. Man beräknar att minst 100 000 människor har berövats sin frihet som en följd av rasförtrycket. Det är därför angeläget med en bred uppslutning kring opinionsbildningen mot rasförtryck, och var och en kan göra sin personliga insats genom att hjälpa till med egna ekonomiska bidrag. Men också regeringen har en viktig uppgift att fylla. Det är angeläget att ta nya intiativ för de politiska fångarna i samtliga här nämnda länder. Sverige tillhör de få länder som har hörsammat begäran om bidrag till hjälp åt rasförtryckets offer. Vi bör öka den insatsen och sträva efter att förmå andra medlemsstater att också satsa på detta anslag. Herr talman! Jag skall sedan bara ta upp ytterligare en punkt. Utrikesministern nämnde att det för första gången i höstas i Förenta Nationerna underströks behovet av en överenskommelse om förbud mot framställning av kemiska och bakteriologiska: stridsmedel. Jag noterade detta med speciell glädje, eftersom jag vid förra årets riksdag interpellerade utrikesministern just om Under det andra världskriget använde man inte dessa medel i krigföringen därför att de var omöjliga att kontrollera — risker fanns att de skulle drabba även de egna stridskrafterna. De argumenten är emellertid inte längre för handen. Medlen har »förfinats» så att de med mycket stor effekt kan sättas in mot motståndare utan risk för det egna landet. Under sådana förhållanden finns det anledning att visa denna fråga samma uppmärksamhet som frågan om kärnvapen. Med de lager som stormakterna nu har är det alldeles uppenbart att dessa medel — liksom kärnvapnen — utgör ett fruktansvärt hot mot mänsklighetens framtid.

Herr talman! På en punkt kan jag faktiskt, trots herr Carlssons stökiga polemik, hålla med honom. Det är en farlig underskattning att tro att den opinion som kommer till uttryck i fråga om vietnampolitiken skulle vara centraldirigerad hatpropaganda mot västmakterna. Det är riktigt att det förekommer övertramp — ibland mycket obehagliga sådana. Och jag tror att det också finns inslag av vad man skulle kunna kalla yrkesdemonstrationer, Det väsentliga är emellertid att det bakom allt detta finns en starkt upplevd motvilja mot vad som händer i Vietnam. Även författare som inte är utrikespolitiska experter har givetvis rätt att ge uttryck för den motviljan. Om de blir ensamma i diskussionen är det risk för att den får emotionell slagsida, men det är i så fall inte deras fel; det är ju ingenting som hindrar dem som anser sig kunna göra en mera sakkunnig och avvägd bedömning från att ta till orda. Ingvar Carlsson sade att jag hade en mycket svag position i u-landsfrågan, eftersom jag förra veckan tillsammans med 200 av kammarens övriga ledamöter hade avslagit det enda realistiska sät tet att finansiera en ökad u-hjälp. Jag får returnera komplimangen till herr Carlsson; hans situation kan inte heller vara särskilt stark, när han inte lyckats få med fler av sina partivänner på det som han anser vara det enda realistiska alternativet för en finansiering. Sedan lyckades herr Carlsson inte alls uppfatta poängen i det jag sade om Latinamerika. Jag sade att det mycket väl kan tänkas att man i vissa av dessa länder kan få en demokratisk utveckling utan revolutionära omvälvningar -— vi har redan sett exempel på det. I andra fall måste vi kanske acceptera sådana omvälvningar. Det är ingen motsägelse i detta. Man får acceptera att det ena är möjligt ibland och att det andra är nödvändigt i andra fall. Herr Carlsson lyckades kapitalt vända upp och ned på mitt resonemang, när han hävdade att min avsikt skulle vara att gå ut i Latinamerika, Afrika och Asien och sprida folkpartism. Jag har faktiskt inte haft för avsikt att göra det. Jag sade precis tvärtom; våra relationer till den nya världen, till u-länderna, får inte innebära att vi vill påtvinga dem våra inhemska partipolitiska värderingar. Vi får ha en mera öppen och mera humanistiskt inriktad inställning till dem. Jag tror allvarligt talat, herr Ingvar Carlsson, att SSU:s i och för sig behjärtansvärda insatser i Latinamerika betyder ungefär lika litet som folkpartiets skulle betyda där. Det är inte sådant som är vår uppgift. Vår uppgift när det gäller u-hjälpen är att ge tekniskt och ekonomiskt stöd.

Herr talman! Jag noterar till herr Ullstens fördel att han tog avstånd från herr von Friesens uttalande. Det var väl det bästa herr Ullsten har gjort i dag. Att det inte var så många socialdemokrater eller andra i denna kammare som stödde mig är i och för sig ingen nyhet. Vi har ju skrivit vår motion för att demonstrera vår egen uppfattning. Det intressanta var emellertid att de på oppositionssidan — inte minst herr Ullsten — som talat så mycket om att man inte från socialdemokratiens sida vågar satsa på en ökad u-hjälp själva röstade emot ett förslag som skulle finansiera den ökade u-hjälpen. Det sista som herr Ullsten sade gör mig ännu mer konfunderad — detta att man inte som liberal eller socialist skulle ha ett intresse av att knyta nya kontakter och vidga sina kontakter ute i världen. Det är väl inte så att man som politiker bara har ett intresse av att vinna gehör för sina åsikter i det egna landet. Vi har för vår del tagit konsekvenserna härvidlag genom att bygga upp en socialistisk ungdomsinternational i 75 länder med 115 medlemsorganisationer, och det är alldeles klart att vi har för avsikt att försöka vinna ungdomen i hela världen för den demokratiska socialismen. Herr Ullsten å sin sida säger att vi inte skall försöka övertyga några andra, utan vi skall ge vår hjälp, och med det skall vi vara nöjda. Detta tycker jag är en mycket märklig synpunkt för att framföras av en »levnadsmässigt» ändå så ung politiker som herr Ullsten.
Herr talman! Jag skall inte ta upp någon diskussion med Ingvar Carlsson om vem som är äldst i politiken. Men när Ingvar Carlsson säger att det inte är något fel att knyta förbindelser med politiska meningsfränder i andra länder, så slår han in öppna dörrar. Jag har aldrig sagt att det skulle vara fel att göra det. Ingvar Carlsson skröt med hur mycket SSU gjort ekonomiskt i detta avseende på flera håll. Tyvärr representerade jag på den tiden ett ungdomförbund som inte hade samma ekonomiska resurser som SSU. Men vi startade — för att ta endast ett exempel — en insamlingskampanj för befrielserörelsen i dåvarande Nordrhodesia, nuvarande Zambia. — Det var emellertid inte detta jag talade om, utan jag talade om att vi inte har anledning att ställa svenska partipolitiska villkor för den hjälp som vi skall ge till utvecklingsländerna. Detta var poängen i mitt resonemang. Jag vände mig inte heller mot Ingvar Carlsson utan mot de — som jag tycker — mycket teoretiska och verklighetsfrämmande debattörerna i gruppen Den nya vänstern. Sedan noterar jag att jag visserligen inte fick något svar på min fråga, om Ingvar Carlsson tänker fortsätta att stödja sitt krav på högre u-hjälpsanslag. Men inget svar i detta fall är ändå bättre än ett nej.

Herr talman! Det har, naturligt nog, varit en hel del tal om Vietnam denna dag från olika håll och med olika klangfärg. Och det råder inget tvivel om, såsom framhållits så många gånger här, att vi allesammans beklagar vad som sker där ute och önskar att det skall få ett slut någon gång. Men det är en del observationer man bör göra i detta sammanhang. Åtminstone varje klassisk barnuppfostrare har klart för sig att ett barn inte bör få allt det pekar på — värst blir det för barnet självt, och det är obehagligt för barnets omgivning. Jag tror inte det är nyttigt för någon att få allt vad han eller hon pekar på; det blir tråkiga konsekvenser. Men framför allt är det livsfarligt om en diktator lämnas så fri att han får allt vad han pekar på. Här har frambesvurits Hitlers bild ett par gånger i dag, och jag tror det kan vara nyttigt att i fantasien göra sig en föreställning om vad som skulle ha skett ifall Hitler fått allt han pekade på, utan att någon ingripit och stoppat honom. Det finns inte kongruenta men analoga företeelser i dag som det kan vara skäl i att begrunda ur den synvinkeln. Jag håller med herr Alemyr om att det ligger något hoppfullt i att så många ungdomar reagerar i de här sammanhangen. Det är bättre att de gör så inför upprörande ting än att, som döda fiskar, inte alls reagera. En annan fråga är om reaktionerna leder till så väl planerade handlingar; jag tror inte att detta alltid har varit fallet. Det har nog omvittnats även här i kammaren att det fanns en del att anmärka på dessa reaktioner. Det finns en mycket god levnadsregel, som säger att när man är upprörd skall man inte handla och helst inte heller tala, ty det blir alltid ett mindervärdigt resultat. Därför är bra om man lugnar ned sig innan man handlar eller talar. Vrede, även om den är aldrig så befogad, är en dålig rådgivare, liksom fruktan och begär. Detta var egentligen det väsentliga jag hade att säga, herr talman, eftersom det har talats så mycket vid det här laget att det inte är mycket att tillägga. Må jag kanske bara göra den reflexionen att det är en bra besynnerlig värld som vi har skapat. Frågan är väl om inte ett tolv års barn skulle sköta det hela bättre än de på alla områden högt begåvade och hårt drillade vuxna människor som nu sitter vid styret. Detta är inte något förslag, herr talman, att vi ska sätta in skolorganisationerna såsom ledare över hela världen, men å andra sidan tvivlar jag på att resultatet, om så skedde, skulle bli en sämre värld än den vi har för närvarande.

Herr talman! Liksom herr Dickson tror jag att det mesta är sagt som kan behöva sägas i dag, men eftersom jag står på talarlistan skall jag i stället för att stryka mitt namn utnyttja tillfället att reagera en aning på herr Carlssons i Tyresö uttalanden för några minuter sedan. Herr Carlsson har en säregen förmåga att införa ett moment av hätskhet och ilska i alla debatter han uppträder i. Hans svepande glada formuleringar stör inte mig så mycket, även om det är svårt att förstå vad han menar när han påstår att den liberala ekonomien överallt där den har tillämpats har lett till bankrutt. Det är alltså Amerika och hela Västeuropa som enligt herr Carlssons mening har hamnat i bankrutt genom sin liberala ekonomi. Det lämnar jag därhän.

Det är mycket lätt att tänka så, herr Carlsson, men det är alldeles fel tänkt. Ett påpekande att den enskilda människans värde uppfattas olika i olika delar av världen och har uppfattats olika under olika perioder av historien är något helt annat än att göra rasåtskillnad. Det är inte fråga om en skillnad mellan raser utan om en skillnad mellan kulturer, livsåskådningar och ofta trosuppfattningar. Det kan inte vara någon hemlighet för herr Carlsson i Tyresö att det finns och har funnits länder och ideologier, i vilka den enskilda människan över huvud taget icke tillmäts något värde annat än som ett redskap i någon annan makts hand. Att påpeka detta är väl inte att hemfalla till rasåtskillnad! Sådana länder och läror har, som herr Carlsson mycket riktigt påpekade, funnits i Europas mitt i vår egen tid — i varje fall i min tid; jag vet inte om herr Carlsson rentav är så ung att han inte var med. Det har funnits i Europas mitt i vår tid under den period som jag gärna kallar den nyhedniska tiden. Men det har ingenting med ras att göra utan något helt annat, nämligen övergivandet av ideal som varit utmärkande för den västerländska kristna och humanistiska kulturen, en kultur som naturligtvis utomordentligt väl kan appliceras på andra raser, vilket också har skett, men som icke alltid och allestädes har varit för handen. Jag ville, herr talman, bara vädja till alla som tar del i dessa debatter, vilka gärna blir känsloladdade, att inte i onödan riva broar mellan oss och göra motsättningarna skarpare än de redan är. I fråga om Vietnam och vad som där sker, som upptagit så stor del av debatten, finns egentligen bara en opinion. Det finns den opinion som herr Carlsson i Tyresö bl.a. så talangfullt företräder, men det finns, vilket inte minst framgått här i dag i riksdagen, ingen motopinion. Det finns ingen människa att räkna med i Sverige som tycker att det som sker i Vietnam är bra. Det finns ingen som gillar bombningarna över Nordvietnam, Det finns ingen som tycker att »det är rätt åt dem» eller någonting annat lika hemskt. Det finns ingen riktig motopinion. Det finns en opinion som reagerar mot många av de former som vietnamopinionen tar sig men det är en helt annan sak. Och att därav dra så vittgående slutsatser att vi börjar beskylla varandra för egenskaper och avsikter som alls inte är för handen, är, herr talman, enligt min mening att gå för långt.

Herr talman! Herr Carlshamre sluter upp bakom herr Ullsten, och det är väl helt följdriktigt. Herr Carlshamre har gjort sig känd som en av konservatismens främsta företrädare här i kammaren. Det var sådana tankar som också präglade herr Ullstens inlägg. Anledningen till att jag angrep herr förste vice talmannen var de mycket grumliga tankar som herr von Friesen här framförde. Han menade att sådana grymheter som begås i vietnamkriget endast kan begås i Asien, medan vi här i Europa inte skulle kunna ägna oss åt sådant. Det är möjligt att det var oförsiktigt uttryckt, men jag vet att många i kammaren reagerade. Jag tror därför att det är angeläget att säga ifrån och få klarhet på denna punkt, så att vi inte får ett intryck av att en sådan argumentation medvetet eller omedvetet förs till torgs. Jag har klargjort hur jag ser på saken och de risker som finns förknippade med en sådan syn. Jag har påmint om att det inte var så länge sedan vi här i Europa ägnade oss åt människoutrotning i stor skala, och då skall vi inte slå oss själva för bröstet. Herr Carlshamre avslutade sitt inlägg med att säga att det inte finns någon motopinion här i landet. Numera har det blivit modernt att allt flera grupper slutit upp bakom opinionen mot Förenta staternas insatser i Vietnam, men det var inte så länge sedan som herr Palme av en oppositionsledare här i kammaren beskylldes för att gå kommunisternas ärende. Det hände när herr Palme för första gången på allvar tog upp en debatt om Vietnam. I dag är läget ett annat och detta hälsar jag med tillfredsställelse. Men jag tror inte att herr Carlshamre skall vara så tvärsäker på att alla från början så klart har insett ohyggligheterna i vietnamkriget. Det var ganska många som var beredda att sluta upp bakom det kriget som ett demokratiens nödvändiga försvar. Att det nu håller på att ändra sig därvidlag är glädjande.
de sagt. Jag har inte slutit upp bakom någon. Jag känner inget som helst behov av att sluta upp bakom och slå vakt kring herr von Friesen, Det gör han själv alldeles utmärkt och har andra meningsfränder som kan göra det. Jag reagerade helt personligt emot ett sätt att föra en debatt. Om herr Carlsson i mitt korta anförande över huvud taget kan finna någonting som har att göra med liberalism, konservatism eller socialism eller över huvud taget med någon av våra stora politiska ideologier — med undantag för den lilla parantesen med påpekandet av att liberal ekonomi har klarat sig hyggligt i Amerika och Västeuropa — tror jag att herr Carlsson i Tyresö får läsa på sin idéhistoria litet bättre. Sedan kan vi ta upp saken igen.

Herr talman! Jag är glad att herr Carlshamre tog upp herr Carlssons i Tyresö uttalande om förste vice talmannen von Friesen. Jag tycker det är värdefullt att en reaktion kommer också från annat håll än från herr von Friesens partivänner.

I detta land tillhörde Bertil von Friesen dem som med särskild styrka, konsekvens och målmedvetenhet bekämpade den nazistiska åskådningen. Herr Carlsson kan möjligen ursäktas av att han är så ung att han inte har det klart för sig. Herr von Friesen har ett föregående som befriar honom från alla skyldigheter att försvara sig mot sådana dumma och ogrundade angrepp som herr Carlssons. Det talades här om att olika åskådningar har en olika inställning till sådana frågor som attityden till rasolik heter. Ingen åskådning har, herr Carlsson, mera målmedvetet och konsekvent företrätt den humanitära inställningen än liberalismen. Kommunismen däremot, som är en gren på det socialistiska trädet, har som vi alla vet en helt annan och mindre humanitär inställning. Jag behöver bara erinra om de kommunistiska sovjetledarnas åsikter när miljoner av deras landsmän försmäktade i fångläger. De ansåg inte att det var något att göra så mycket affär av; dessa soldater hade ju låtit taga sig till fånga. Liberalismen står inte tillbaka för någon när det gäller att hävda de principer som herr Carlsson angav.

Detta problem ville jag alltså att utrikesministern skulle belysa. Han svarade med att först tala om demokratien i Sverige och sedan om tävlan mellan demokrati och andra styrelseformer inom ett enskilt land. Jag hoppas att vi skall få tillfälle att diskutera detta problem ingående vid ett senare tillfälle. Den utrikespolitiska debatten i dag är ensidig och har slagsida om inte detta problem tages upp.

Herr talman! Två talare, först herr Carlshamre och sedan herr Ohlin, har påpekat att jag är ung. Det är väl möjligt att jag är det, men eftersom jag nu har blivit invald i kammaren får väl herr Ohlin stå ut med att jag är ung. Han själv debuterade en gång i tiden som rekordung nationalekonom och som en ung och — kanske i motsats till mig — framgångsrik politiker. Jag hoppas att han inte helt har glömt hur han kände det på den tiden. Herr von Friesens uttalande har av flera ledamöter här i kammaren uppfattats ungefär på det sätt som jag har återgivit det. Det är angeläget att sådana uttalanden inte får stå opåtalade, utan bemöts. Om han inte menade det så som uttalandet har uppfattats, är det beklagligt att han inte är närvarande för att klara upp saken. Men jag vill gärna tro på herr Ohlins ord, att det inte var så herr von Friesen avsåg. Jag förstår inte att herr Ohlin blandar in kommunismen i denna debatt. Den har inte med mig att göra, den har inte med herr Ohlin att göra och den har ingenting att göra med den debatt vi tidigare har fört. Herr Ohlins insatser i vietnamdebatten börjar mer och mer anta ATP-karaktär. Herr Ohlin gick ut oerhört negativ, men nu är han den store vietnamförkämpen, om han får bedöma det själv.